Herr talman! Om riksförsäkringsverket går ut med information via försäkringskassorna och andra kanaler tror jag att det ger effekt. Jag håller med Elisabeth Fleetwood om att det är nödvändigt att vi får ut den här informationen. När det gäller information via de politiska partierna har både Elisabeth Fleetwood och jag ett ansvar. Jag tycker att vi skall avvakta den information som riksförsäkringsverket ger och se vilka kanaler verket använder och vilken effekt den får. Jag kan omtala att antalet personer som begärde att få vårdår registrerade 1982 uppgick till 17 000, 1983 till 10 000 och 1984 till ungefär 5 000. Om det beror på en brist på information eller har andra skäl är svårt att säga. Men vi skall förbättra informationen.

Herr talman! Jag vill anmäla att den av Karin Israelsson väckta interpellationen om stöd åt spelberoende, som skall besvaras av mig, inte kunnat tas emot av interpellanten vid den preliminärt utsatta tiden. Vi har nu kommit överens om att interpellationen skall besvaras den 24 maj.
Herr talman! Filip Fridolfsson har, mot bakgrund av det avtal som PKbanken nyligen träffat med D. Carnegie & Co AB, frågat mig och jag är beredd att medverka till en ytterligare minskning av statens ägande i PKbanken, av minst samma omfattning som nu är aktuell, och att aktierna sprids till en bred allmänhet. Avtalet mellan PKbanken och Carnegie innebär bl.a. att bolaget för försäljningen av sitt fondkommissionsbolag erhåller betalning i form av nyemitterade PK-banksaktier. Efter denna riktade nyemission kommer statens andel av aktierna i banken att vara 65,21 96. Carnegie har förbundit sig att sälja vidare en betydande del av sitt innehav av aktier i PKbanken. Försäljningen skall ske till andra större institutionella investerare och till viss del på den allmänna marknaden. Efter försäljningen kommer Carnegies innehav av PK-banksaktier att uppgå till högst 10 976 av samtliga aktier i banken. Min och regeringens inställning är den, att PKbanken även i fortsättningen skall vara en affärsbank med statlig ägarmajoritet. Någon ytterligare minskning av statens ägarandel är inte aktuell.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. PKbankens storaffär med Erik Penser har ju väckt ett enormt uppseende och satt känslorna i svallning. Affären skakar regeringen, och det socialdemokratiska fotfolket rasar. Anledningen till detta är naturligtvis affärens handläggning och den dubbelmoral som regeringen visar i sitt förhållande till de förkättrade kapitalisterna. För bara någon vecka sedan föreslog regeringen en massiv indragning av pengar från näringslivet under hänvisning till att pengarna annars skulle användas till ”omotiverade uppköp”. Det gällde inte PKbanken. Det bör noteras att detta förslag lades på riksdagens bord när slutförhandlingarna med Penser pågick. Under förstamajhelgen är Penser-affären klar. Men demonstranterna i socialdemokraternas förstamajtåg vet ingenting. Nej, där bär man plakat med texten ”Barnens väl går före kapitalets vinst”. Den 2 maj - eller kanske den 3 maj — offentliggörs affären. Finansministern och statsrådet Bengt K Å Johansson kallar till presskonferens och försvarar uppgörelsen. Det gäller en affär på 2 700 milj.kr. med en person som socialdemokraterna idkar klappjakt på och skymfar som ”skattesmitaren Penser, spekulanten Penser, vapenhandlaren Penser”. Tala om dubbelmoral, herr talman! Det är helt otroligt. På min fråga om regeringen vill medverka till att ytterligare aktier i PKbanken sprids till en bred allmänhet svarar statsrådet nej — det skall inte ske någon ytterligare minskning av statens aktieinnehav i PKbanken. Det betyder alltså, herr statsråd, att regeringen är ointresserad av att en bred allmänhet får köpa PK-aktier.

Om kräftfisket Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att klarlägga kräftfiskets roll i samband med det fria handredskapsfisket. Det s.k. fria handredskapsfisket, som avser södra ostkustens och de stora sjöarnas enskilda vatten, är reglerat i lagen om rätt till fiske. Där anges var detta fiske är tillåtet och med vilka redskap det får bedrivas. Någon begränsning till visst fiskslag görs inte. Det innebär bl.a. att reglerna för just detta fiske inte gör undantag för fiske efter kräfta. Det finns emellertid i nämnda lagstiftning bestämmelser som gör det möjligt att på olika sätt reglera fisket, t.ex. för att skydda ett visst bestånd från utfiskning. Dessa möjligheter gäller också för kräftor. Om därför fisket efter kräfta i Hjälmaren, det fiske som Lars Ernestam nämner särskilt, skulle visa sig hota beståndet av kräfta där, kan särskilda restriktioner beslutas. Det ankommer på länsstyrelsen att göra detta.

Herr talman! När vi här diskuterade fisket och det fria handredskapsfisket för några år sedan, talades det inte så mycket om kräftorna, för det fanns inga kräftor vare sig i de sjöar som diskussionen avsåg eller vid kusten. I Örebro län har man, i samband med åtgärder för att utveckla regionen, diskuterat en massiv inplantering av kräftor. Från myndigheterna har det då framhållits att kräftorna också omfattas av det fria handredskapsfisket, och det bekräftar nu statsrådet Mats Hellström i dag. Jag tycker att det är bra att få det klarläggandet. Statsrådet hänvisar också i svaret till att det går att göra undantag för vissa känsliga områden. Jag vet att de möjligheterna finns. Men nu är det väl så, statsrådet Hellström, att kräftfisket är oerhört speciellt. Det kommer att fordras mycket stora ekonomiska insatser, först och främst för att få ut kräftorna. Jag kan tänka mig att en rad fiskevårdsföreningar kommer att engagera sig i denna verksamhet och satsa mycket pengar. Även en del enskilda markägare kommer att göra det, och förhoppningsvis kommer staten att göra det. Då måste man kanske ha mycket hårda restriktioner i början. I område efter område kommer det att föreligga önskemål om undantag från det fria fisket. Då frågar jag statsrådet: Kan vi få i det närmaste generella förbud under t.ex. den period då bestånden skall växa till för kräftfisket i allmänhet, så att det över huvud taget inte blir några områden kvar för fritt fiske?
Herr talman! Länsstyrelsen kan, med stöd av fiskeriförordningens 6 §, skärpa de föreskrifter som finns när det gäller fredningszoner, fredningstider och minimimått. Dessa skärpningar kan alltså länsstyrelserna själva införa när de anser det befogat. Lars Ernestam antydde att detta skulle vara mycket svårt och besvärligt. Men det är praktiskt möjligt. Eftersom bakgrunden till Lars Ernestams fråga är fisket i Hjälmaren, vill jag säga att länsstyrelserna i de berörda länen utnyttjade denna möjlighet när &, de 1986 helt förbjöd fångst av kräftor på allmänt vatten i Hjälmaren fram till år 1990. Om det finns tillräckligt starka beståndsvårdande skäl, är det ingenting som hindrar att länsstyrelserna, med stöd av samma paragraf i fiskeriförordningen, inför motsvarande förbud på enskilt vatten. Det går alltså att göra. Nu är det väl så, att det stora problemet i Hjälmaren inte är fiske av kräftor med handredskap, utan det är snarast att man aktivt har arbetat för att få in ål i Hjälmaren. Ål äter kräftor, och ålen är faktiskt ett väsentligt större problem när det gäller inplantering av kräftor och deras möjligheter att överleva i Hjälmaren.
Herr talman! Jag tackar för detta svar, som är klarläggande när det gäller möjligheterna att införa de restriktioner som behövs. Jag tror att det förbud man nu har för fisket hänger samman med att de eventuella flodkräftor som finns kvar skall bort, och jag tror inte att det hänger samman med själva inplanteringen av signalkräftor. Sedan tar jordbruksministern upp en mycket väsentlig fråga: Hur skall fisket i allmänhet bedrivas i den här sjön? Det finns motstående intressen. Vi har en kategori yrkesfiskare, som har stort behov av att klara sin näring, inte minst nu när man talar om en levande landsbygd. De är beroende av ålfisket. Dessa yrkesfiskare måste naturligtvis kompenseras på något sätt, om det nu också tillkommer kräftor. När det här i och för sig bra förslaget om att utveckla Hjälmaren genomförs är min förhoppning att jordbruksministern medverkar till att alla kategorier — yrkesfiskare, fritidsfiskare, markägare och fiskevårdsföreningar — tillsammans får en fungerande verksamhet, så att kräftfisket, om det tillkommer, blir positivt och inte negativt för en del.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig vilka tvångsåtgärder regeringen avser att vidtaga mot de privata skogsägarna. Bakgrunden till Karl-Gösta Svensons fråga är ett anförande som industriministern nyligen höll. Där redovisade han att vi i Sverige kan öka skogsavverkningarna ytterligare utan att äventyra den långsiktiga hushållningen med skogarna. Detta är ett av alla experter och av hela skogsbranschen erkänt faktum. Han pekade vidare på att vi samtidigt importerar mer råvara än någonsin till skogsindustrin och att en så stor import är ett slöseri med resurser med hänsyn till avverkningsmöjligheterna. Mot denna bakgrund redovisade han att regeringen är missnöjd med förhållandena och att, som han uttryckte det, vi närmar oss den tidpunkt då åtgärder måste vidtas för att öka avverkningarna. Regeringen är i likhet med skogsbranschen angelägen om att avverkningarna i landet ökar. Det är bakgrunden till de åtgärder som har vidtagits i stort samförstånd. Vi har emellertid inte nått ett tillräckligt resultat ännu. Därför har regeringen föreslagit och riksdagen nyligen beslutat om ytterligare insatser för ökad rådgivning till skogsägarna. Den särskilda arbetsgruppen i regeringskansliet för skogsfrågor fortsätter att följa avverkningsfrågorna, bl.a. genom överläggningar med branschföreträdare. Detta arbete får visa vilka ytterligare insatser som behöver göras. Det är i första hand skogsbranschen själv som måste ta initiativ till åtgärder.

Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern inte tar avstånd från industriministerns hot om tvångsåtgärder, och det uteblivna svaret i det avseendet tolkar jag som att ni är överens i den här frågan. Skogsnäringens stora betydelse för folkhushållet är odiskutabel. Ingen annan näringsgren ger så stort nettobidrag till vår handelsbalans. Skog och skogsmark är därmed vårt lands viktigaste naturresurs. Enligt moderat uppfattning förvaltas denna resurs bäst genom privat ägande och genom tillämpning av marknadsekonomiska principer. Tillgång och efterfrågan är styrande för priset, och staten skall inte påverka virkespriserna. Det leder bara till skevheter och ineffektivitet. Staten skall inte heller ställa direkta krav på avverkning. Skogsägarna själva är bäst skickade att på ett optimalt sätt svara för skogsproduktion. Socialdemokraterna har genom sina uttalanden om tvångsåtgärder återigen skapat oro hos landets privata skogsägare. Avverkningen har under en följd av år ökat i vårt land. Merparten av denna ökning har de privata skogsägarna svarat för. Socialdemokraterna saknar enligt min mening en helhetspolitik. Trots att landets privata skogsägare ökar avverkningarna hotas de av tvångsåtgärder av industriministern. Samtidigt sitter industriministerns och jordbruksministerns partikolleger i riksdagen och försämrar de ekonomiska villkoren för skogsägarna. Socialdemokraterna vill inte följa moderaternas förslag att permanenta nuvarande avsättningsregler avseende skogskonton. Socialdemokraterna vill inte ens antyda en förlängning av reglerna. De vill inte förlänga uppskovstiden till 15 år. De vill inte tillåta avdrag för pensionsförsäkringspremier i förvärvskällan. De bidrar till ökade kostnader inom näringen genom att inte sänka marginalskatten och genom att inte ta bort skogsvårdsavgiften. De konkurrenssnedvrider marknaden genom den enorma höjning som har skett av kilometerskatten. Med den politik som socialdemokraterna bedriver medverkar de till att strypa tillgången på virke i vårt land. Därför vill jag fråga: Vilka åtgärder i svaret är det som ni avser att vidta? Och tar jordbruksministern avstånd från tvångsåtgärder?
Herr talman! Först vill jag be Karl-Gösta Svenson att när han citerar industriministern, i samband med att han väcker en fråga här i riksdagen, också göra det korrekt. Ordet tvångsåtgärder fanns inte med i industriminis Prot. 1987/88:116 terns tal. Trots det upprepar Karl-Gösta Svenson oavbrutet det ordet. 6 maj 1988 När det däremot gäller behovet av en ökad avverkning finns det en samsyn om detta mellan regeringen och näringen. Från näringens sida har man sagt att man är beredd att arbeta för ökade avverkningar. Regeringen är inte höjd med det hittillsvarande resultatet. Förra året fanns en förhoppning om att avverkningarna skulle öka hyggligt mycket. Men tyvärr avverkas det nu bara 66 skogskubikmeter per år. Förhoppningarna var emellertid, enligt prognoser från skogsstyrelsen, en avverkning på 70 skogskubikmeter per år. Importbehovet av virke är nu rekordstort. Därför är det viktigt att den rådgivning som riksdagen har beslutat om får effekt. Det är också viktigt att branschen själv går igenom vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas. Det är vad som behöver göras i ett första skede. Prissättningen på produkterna bidrar inte heller till att avverkningarna ökar. Det råder stundtals närmast ett kaos på virkesmarknaden, och det är mycket svårt för skogsägarna att få besked om vilka priser som gäller. Jag sade under skogsveckan att man på en välfungerande marknad har prisnoteringar som är kända för alla och som ger information om vilka avsättningsmöjligheter som finns. Det skulle underlätta skogsägarnas avverkningsbeslut om de visste vilka priser som verkligen gäller. Jag har också sagt, att om virkesmarknadens parter inte själva kan lösa frågan, kommer regeringen att ge statens prisoch kartellnämnd i uppdrag att analysera virkesmarknaden. SPK:s uppdrag kommer i så fall att omfatta även förslag till åtgärder för att få fram klara prisnoteringar. När det gäller detta område har jag sagt, att om branschen inte själv kan åstadkomma resultat, får de statliga myndigheterna gå in.
Herr talman! Då får jag uppfatta jordbruksministerns svar så, att marknaden inte får lösa prisfrågan, utan det kan komma att bli fråga om att regeringen inför en priskontroll. Det är märkligt att regeringen har denna uppfattning samtidigt som den tar bort den stimulans som för närvarande finns när det gäller insättning på skogskonto, med 90-procentiga avsättningsmöjligheter vid försäljning av rotposter och 70-procentiga avsättningsmöjligheter då det rör sig om virkesleveranser. Denna stimulans försvinner i och med utgången av detta år. Socialdemokraterna har sagt nej till en permanentning av reglerna och till en förlängning av dem. Benägenheten att avverka skulle förbättras om uppskovstiden förlängdes till 15 år. Framför allt skulle detta gynna utboägares benägenhet att öka avverkningen. Det vore bättre än att bara komma med hot och tvång. Okej, vi kan lämna ordet tvång, men hot om åtgärder har förekommit från regeringens sida.
Herr talman! Jag vill än en gång be Karl-Gösta Svenson att citera rätt. Jag har inte använt ordet priskontroll, utan jag har talat om prisnoteringar. Denna marknad är mycket oöverskådlig, och det är mycket svårt för skogsägarna att få ett besked om vilka priser som verkligen gäller. Som jag sade utgår jag från att branschen själv, vilket den har sagt till oss, skall klara 70 av att reda ut detta, så att det blir klarare prissättning och tydligare priser. Om inte detta är möjligt får SPK gå in, inte med priskontroll, det vore helt — Prot. 1987/88:116 fel, utan med åtgärder för att få fram tydliga prisnoteringar, vilket finns på 6 maj 1988 Vi har ett skattesystem som är utomordentligt gynnsamt, tvärtemot vad = Karl-Gösta Svenson säger, när det gäller avverkningar i skogen. Detta FORGE mA Ur CHE, I a hörselhandikapp erkänner skogsägarna. Skogsägarna och regeringen är helt överens, såvitt jag förstår, om att vårt skattesystem är gynnsamt. Det gäller bara att informera skogsägarna. Jag medger gärna att en del regler är så snåriga att det kan vara svårt att se vad som gäller. Det finns alltså goda skäl att förbättra informationen. Regeringen är överens med skogsägarna om att bägge parter skall hjälpa till att informera om de mycket gynnsamma skatteregler som faktiskt finns när det gäller avverkning.
Herr talman! Jag konstaterar att skattereglerna försämras i detta avseende fr.o.m. den 1 januari 1989. Socialdemokraterna är inte beredda att göra något åt dessa försämringar utan låter dem träda i kraft i ett läge då det inte avverkas tillräckligt mycket. Denna försämring hämmar utvecklingen på området. Jag konstaterar också att det finns en risk för att marknadskrafterna inte får göra sig gällande i skogsnäringen i fortsättningen, vilket är mycket beklagligt.

Herr talman! Margareta Palmqvist har frågat mig vilka möjligheter polismyndigheterna, invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet har att bistå asylsökande som har syneller hörselhandikapp. Det är självfallet nödvändigt att de myndigheter som handlägger asylärenden anlitar tolk när de har att göra med en asylsökande som inte behärskar svenska. När ärendet rör en asylsökande med hörseleller talhandikapp ställer detta alldeles särskilda krav på tolkresurser. I förvaltningslagen fastställs vilka regler som gäller. Såvitt jag har erfarit anlitas teckenspråkstolk regelmässigt i alla asylärenden när det gäller asylsökande med hörseleller talhandikapp. Det är angeläget, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, att alla som behöver tolkhjälp får tillgång till sådan kvalificerad hjälp. Detta gäller självfallet asylsökande med särskilda handikapp.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Det var ganska kort och hänvisar egentligen bara till regler i förvaltningslagen för de olika myndigheter som jag har tagit upp i min fråga. Jag vill fråga: Hur 7 används tolkarna, och vilken utbildning får tolkanvändarna? Finns det särskild utbildning eller information om användning av teckenspråkstolk, speciellt i samband med språktolkning? Det är ju här fråga om speciellt svåra situationer. Jag har ställt min fråga efter att ha lyssnat till människor som haft kontakt med ett par döva makar som nyss har utvisats till Polen. Handläggningen av ärendet i slutskedet visar tydligt hur angeläget det är att kommunikation via tolk verkligen fungerar, så att budskap uppfattas på rätt sätt. Det är angeläget både av humanitära skäl och av rättssäkerhetsskäl. Handläggaren måste förstå vad den asylsökande menar, då han försöker anföra sina skäl för att få stanna. Lika väsentligt är att handläggarens meddelande kan uppfattas på ett riktigt sätt. Det är viktigt att vi får tillräckligt många och tillräckligt väl utbildade tolkar. Tolkens kompetens och förmågan att utnyttja denna måste vara av avgörande betydelse för resultatet av mötet mellan handläggare och asylsökande. Men tolken skall inte utnyttjas för annat än direkt översättning. Det är synnerligen viktigt i situationer som vid förhör med asylsökande och när besked om utvisning skall lämnas. Speciellt gäller detta för personer med synoch hörselhandikapp. Givetvis kan sökande behöva stöd även av någon annan som talar deras eget språk. Jag förstår att taletiden nu är slut, men jag har ställt mina frågor och hoppas kunna återkomma.
Herr talman! Jag delar Margareta Palmqvists uppfattning om att det är viktigt att asylsökande får all den tolkhjälp de behöver. Som jag sade i svaret är det särskilt angeläget att man anlitar utbildad teckenspråkstolk när det är fråga om asylsökande med taleller hörselhandikapp. Jag har inte fått några alarmerande informationer om att detta inte skulle fungera. Jag beklagar om det i något enskilt ärende förhållit sig så att tolkhjälpen varit bristfällig. Även i andra sammanhang, i fall med asylsökande som inte har taleller hörselhandikapp, har det förekommit anmärkningar på att tolken inte varit tillräckligt kvalificerad. Det är naturligtvis alltid angeläget att en asylsökande får hjälp med korrekt översättning. Självfallet skall en tolk i dessa sammanhang endast översätta vad som sägs och inte agera som någon sorts talesman för den ena eller andra parten. I detta avseende gäller helt naturligt precis samma krav som i fråga om andra asylsökandes ärenden.
Herr talman! Jag tänkte inte diskutera det enskilda ärendet och ha synpunkter på det. Det har jag kanske dessutom alltför dåligt underlag för att göra. Jag vill ändå på detta vis påpeka att det, om det finns brister i dessa avseenden, är synnerligen angeläget att de rättas till i den nuvarande organisationen och inte minst i den nya organisation som är på väg när det gäller invandrarverket. Det är förutsättningen för att man skall tillgodose den rättssäkerhet som alla asylsökande som kommer till vårt land har rätt till.
uniformsväv för Herr talman!

Försvarsmakten kommer under tiden fram till år 2000 att successivt ersätta nuvarande uniformer med en ny fältuniform. I år sker en första upphandling avseende fältuniformer för arméns befäl. Under 1990-talet kan man räkna med en årlig upphandling på ca 50 000 uniformer. Upphandlingen avseende väv och konfektionering kommer att ske enligt upphandlingsförordningen och de övriga bestämmelser som finns fastställda. Det innebär bl.a. att försvarets materielverk skall samråda med överstyrelsen för civil beredskap för det fall lägsta utländska anbud understiger lägsta svenska anbud. Överstyrelsen har att överväga om det mot bakgrund av gällande planeringsförutsättningar för totalförsvaret finns skäl att med hänsyn till försörjningsberedskapen täcka mellanskillnaden med s.k. försörjningsberedskapsstöd. Om överstyrelsen vid sitt ställningstagande inte erhåller medgivande från samrådsmyndigheterna, kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen och statens industriverk eller om merkostnaden överstiger en viss gräns kan frågan underställas regeringens prövning.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Som framgår av svaret är detta en affär av betydande mått. Den har stor betydelse för den svenska tekoindustrin och naturligtvis också för sysselsättningen i de bygder där denna industri är väl företrädd. Det framgår också av svaret att om försvarets materielverk inte kan få klartecken för upphandlingen på grund av att priset på de svenska varorna är för högt kan frågan underställas regeringens prövning. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga försvarsministern om han är beredd att medverka till att regeringen verkligen tar upp detta till prövning om situationen blir sådan. I svaret står att frågan kan underställas regeringens prövning, och det måste ju innebära att det inte är alldeles säkert. Jag skulle vilja ha ett besked på den punkten, eftersom jag anser att detta är mycket viktigt. Omfattningen av denna affär måste innebära att också utländska leverantörer kommer att vara intresserade av att komma in på denna marknad i Sverige nu i början. Vid nästa upphandling är det inte säkert att det svenska alternativet står till buds, om man har valt bort det vid det första upphandlingstillfället. Då skulle man ju kunna ta litet bättre betalt. Förra sommaren var försvaret i Borås och visade upp sig i den nya uniformen. Då trodde alla att det var klart, att man hade tagit fram tyget till uniformerna under betydande våndor och att vi nu skulle få en svensk uniform. Jag tycker att det ligger ett värde i att den svenske soldaten är klädd T3 i svenska kläder. Men nu kommer rykten om att materielverket aktivt försöker finna en säljare. Då blir man litet orolig. Jag tycker att beredskapsskäl, sysselsättningsskäl och andra skäl talar för att det svenska försvaret skall satsa på svenska varor. Här handlar det om ett utvecklingsarbete och en kompetens som man skall vara rädd om och bevara. Är försvarsministern beredd att ta upp den här frågan till prövning i regeringen?

Herr talman! I den till riksdagen överlämnade propositionen om vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1990 har jag uppmärksammat problemet med höga taxeringsvärdenivåer för småhus i vissa områden som är attraktiva för fritidsboende. Jag har där hänvisat till att man redan i dag har vissa möjligheter att motverka omvandlingen av permanentbostäder till fritidshus genom den år 1984 utvidgade förköpslagen men framhållit att det bör övervägas om även andra åtgärder kan behövas. Vidare har i propositionen uttalats att dessa problem måste lösas utanför fastighetstaxeringens ram och att jag avsåg att återkomma till denna fråga i ett senare sammanhang. Med anledning av detta uttalande har Elving Andersson frågat mig i vilket sammanhang regeringen ämnar lösa dessa problem och på vilket sätt och när dessa åtgärder kan förväntas. Det är förenat med stora svårigheter att hitta en tillfredsställande lösning på problemen. Frågan kräver därför ytterligare överväganden, varför jag inte nu kan säga hur en lösning kan komma att se ut. Min strävan är att lägga ett förslag till åtgärder som skall kunna gälla för inkomståret 1990, dvs. fr.o.m. det år då de nya taxeringsvärdena för småhus kommer att tillämpas.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min fråga och säga att det i alla fall delvis var positivt. Finansministern känner till de problem som finns i den här typen av områden där ett tryck från fritidsboendet driver upp taxeringsvärdena. Det framkom inte minst i samband med den senaste fastighetstaxeringen, år 1981. Då var det många bofasta som åkte på höjningar av taxeringsvärdena i storleksordningen 300-400 96 i den här typen av områden. Nu rusar priserna åter i väg till orimliga nivåer. Det senaste exemplet är en fastighetsaffär på Smögen i Bohuslän, där en sliten trästuga på 65 kvadratmeter med tillhörande tomt på 92 kvadratmeter betingade ett pris på 1,65 miljoner. Om den här utvecklingen tillåts slå igenom i fastighetstaxeringen, medför det orimliga konsekvenser för de åretruntboende, eftersom 75 90 av marknadsvärdet skall vara det som åsätts som taxeringsvärde. Genom den Prot. 1987/88:116 förmånsbeskattning som finns får de åretruntboende orimligt höjda boende 6 maj 1988 kostnader utan att de på något sätt har fått bättre boendestandard. Jag har förståelse för att finansministern tycker att svårigheterna är stora och att det krävs en del ytterligare överväganden. För min egen del ser jag två sätt som problemet kan tacklas på. Det ena är att man inför någon form av lägesavdrag i de här områdena, så att taxeringsvärdena inte sätts till 75 96 av marknadsvärdet utan att någon lämplig lägre procentsats används. Det andra är att man i de här områdena skulle kunna ha lägre förmånsbeskattning av bostad. Det vore intressant att höra om finansministern ser några andra vägar för att lösa det här problemet.

Herr talman! För närvarande görs en översyn av hela företagsbeskattningeniutredningen om reformerad företagsbeskattning. Frågan om neutralitet i beskattningen för tjänsteföretag och varuproducerande företag omfattas av utredningens uppdrag. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu ta ställning till de framtida skattereglerna.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Av det blir jag ungefär så klok som jag antar att finansministern har avsett. De privata tjänsteföretagen har stor betydelse, och de har ökat i antal under de senaste åren. Enligt senaste tillgängliga uppgifter svarar de för 42 90 av BNP och för hela den ökning av sysselsättningen som förekom. Det finns anledning att anta att denna sektors betydelse kommer att öka ytterligare i framtiden. Det är därför angeläget att tjänsteföretagen får goda utvecklingsmöjligheter. I ett tjänsteföretag måste man också bedriva produktutveckling och investera för framtiden. Det sker genom att människor utbildas och ökar sin kompetens. Det sker också genom att man arbetar för att skapa en ny mjukvara — för att låna en term från den i sammanhanget aktuella databranschen — kanske under ganska lång tid innan den nya produkten kan leda till intäkter. Med nuvarande regler har tjänsteföretag små möjligheter att skapa reserver för att bekosta sådana nödvändiga utgifter. Varuproducerande företag har betydligt större utrymme, t.ex. genom varulagerreserver. Vi har också sett icke alltför uppmuntrande exempel på att tjänsteföretag, just för att kunna göra sådana reserveringar, har gett sig in på helt andra områden än de egentligen skulle syssla med. Jag vill därför fråga: Om de regler som man kan se i framtiden fortsättningsvis innehåller reserveringsmöjligheter av samma art som nu för 75 industrin, är finansministern då beredd att se över tjänsteföretagens möjligheter till konsolidering och resultatutjämning, så att dessa möjligheter i största möjliga mån blir jämförbara med industrins?
Herr talman! Jag skulle tro att Sven H Salén och jag är lika kloka i denna fråga. I mitt svar ingick att frågan om neutralitet i beskattningen av tjänsteproducerande företag i förhållande till varuproducerande för närvarande är föremål för utredning. Vad jag därför kan säga är att vi eftersträvar största möjliga neutralitet i beskattningen och så lika villkor som möjligt. Men hur det skall se ut och hur pass väl lösningarna kan stämma överens med de mål som vi ställer upp, det kan bara utredningen ge svar på. Sven Salén får fråga utredningen om den saken. Till dess att den har lagt fram sitt betänkande vet jag inte mer än jag har svarat här.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. För mig anger det åtminstone en viljeinriktning som jag förklarar mig tillfredsställd med. Jag kan bara konstatera att även om frågan nu inte skall harvas vidare här, blir den därför inte inaktuell. Frågan om att ge tjänsteföretagen goda utvecklingsmöjligheter kommer att vara viktig för sysselsättningen och utvecklingen av vårt näringsliv. Jag tackar än en gång för det här svaret.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att verka för att elektrisk kraft som förbrukas i s.k. elektrotermiska processer skall undantas från energibeskattning. Den nuvarande energiskattelagstiftningen ger långtgående möjligheter till lättnader i beskattningen av energi som förbrukas i elintensiva industriverksamheter. Den framtida energibeskattningens omfattning och utformning övervägs för närvarande av utredningen om indirekta skatter. Utredningen skall enligt direktiven redovisa sitt arbete senast vid kommande årsskifte. Jag är mot denna bakgrund inte beredd att nu ange hur den framtida energibeskattningen bör vara utformad.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på frågan. I fjol motionerade jag om en översyn av beskattningen av el som används i elektrotermiska processer. Bakgrunden var bl.a. att det är viktigt att stärka den internationella konkurrenssituationen för industrier i Västernorrlands Prot. 1987/88:116 län som tillämpar den principen och som tillsammans har ca 500 anställda. 6 maj 1988 Jag gjorde även en jämförelse med el för elektrokemiska processer, som inte Omelpriset för Nobel belastas med skatt, och framhöll att skattebefrielse borde kunna övervägas =. å é ä & Sd 5: ä & industriers kiselmetallutifrån regionalpolitiska synpunkter. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har verkilljuligaverk också i sitt länsprogram för 1986 framfört motsvarande krav. sond Jag vill erinra om att eli sådana processer som avses här inte kan ersättas av andra energislag. Därför bör denna el kunna betraktas som en råvara i tillverkningsprocessen. Sedan Nobelindustriers kiselfabrik i Ljungaverk nu hotas av nedläggning på grund av aviserad höjning av elpriserna har jag funnit anledning att på nytt aktualisera frågan här i riksdagen. Enligt en uppgift jag fått denna vecka erlägger företaget en elskatt motsvarande 1,7 26 av förädlingsvärdet eller ungefär 1 öre per kWh, vilket självfallet har ekonomisk betydelse för verksamheten. Det är viktigt att — och jag hoppas att så blir fallet — det genom olika åtgärder inom skatte-, energioch lokaliseringspolitiken går att finna vägar som förhindrar en nedläggning av verksamheten i Ljungaverk — en verksamhet som är av avgörande betydelse för sysselsättningen i bygden och i Ånge kommun. Mot bakgrund av svaret vill jag fråga om finansministern ändå vill verka för att elbeskattningen får en sådan utformning att den medverkar till att man kan uppnå de regionalpolitiska målsättningarna. Jag tycker att fallet med kiselfabriken i Ljungaverk är ett bra exempel på att detta behövs.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar initiera särskilda åtgärder för att utvecklingen av epilepsisjukvården skall förstärkas och om jag ämnar initiera ett särskilt vårdprogram för epileptiker samt vidta åtgärder för att utveckla metoder och mål för rehabilitering av de epilepsihandikappade. Antalet epileptiker i landet beräknas av Svenska epilepsiförbundet uppgå till ca 100 000 personer. Sjukdomens svårighetsgrad varierar. Ca 20 96 av epileptikerna beräknas vara svårt handikappade. Epilepsiförbundet uppvaktade mig den 15 januari i år och redovisade ingående epilepsipatienternas situation och problem. Förbundet föreslog bl.a. vissa organisatoriska förändringar för att höja effektiviteten i resursutnyttjandet. Liksom Ulla Orring anser jag självfallet att patienter med epilepsi, liksom patienter med andra sjukdomar, skall ges tillgång till så god vård som möjligt. Mot bakgrund av de uppgifter jag fått tog jag upp frågan om epilepsisjukvården vid det senaste mötet i hälsooch sjukvårdsberedningen den 17 februari i år. Beredningen fann frågan viktig och ansåg att den borde klarläggas ytterligare. Jag kan vidare meddela att statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik skall granska epilepsisjukvårdens möjligheter att t.ex. med hjälp av kirurgiska ingrepp bedriva effektiv vård. Beredningen har redan tagit initiativ till en kunskapssammanställning. Vidare planerar beredningen att tillsammans med socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Epilepsiförbundet arrangera en konferens till hösten. 81 Jag avvaktar med stort intresse beredningens slutsatser.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag konstatera att det gav ett intryck av att varken vilja eller kunna — dvs. ingen målsättning för epileptikervården i vårt land. Jag känner faktiskt att det är angeläget att ånyo upprepa frågeställningen. Vilka särskilda åtgärder ämnar statsrådet vidta för att förstärka epilepsisjukvården, vad gäller både utbildning och övriga resurser? Socialministern svarar att hon tagit upp frågan i hälsooch sjukvårdsberedningen i februari i år, att en kunskapssammanställning pågår och att en konferens skall ordnas till hösten. Varför denna långbänk, statsrådet? Förhållandena är och har varit kända sedan lång tid tillbaka. Redan 1986 påtalade Epilepsiförbundet förhållandet genom en skrivelse till socialstyrelsen. På frågan om statsrådet ämnar ta några initiativ när det gäller ett särskilt vårdprogram för epileptikerna och när det gäller metoder och mål för rehabilitering av de epilepsihandikappade svarade statsrådet att man skall granska epilepsisjukvårdens möjligheter. Men, statsrådet, de möjligheterna och de kunskaperna finns redan. Vilken målsättning har statsrådet med kunskapsinhämtandet denna gång? Att jag blir bestört och besviken spelar säkert mindre roll, men jag känner att de ca 100 000 epileptikerna i Sverige känner ännu starkare oro för hur framtiden skall gestalta sig, med den vaga inställning som landets socialministerintar. Kan epileptikerna över huvud taget förvänta sig ett stöd och därmed en förstärkning för epileptikervården? Jag ställer denna fråga direkt härifrån talarstolen. Epilepsi är ett sjukdomskomplex med många orsaker. Plötsligt kan en normalt fungerande människa för en stund förlora kontrollen över hjärnans och kroppens funktioner. Den drabbade blir i starkt behov av omgivningens hjälp och förståelse. Anfallen kan te sig skrämmande och dramatiska för dem som inte känner till hur ett sådant anfall förlöper. Nya metoder och nya rön visar emellertid att det är möjligt att i dag utföra epilepsikirurgi med mycket gott resultat. I Sverige opereras endast ett femtiotal patienter. Över huvud taget är dimensioneringen av verksamheten inom rehabilitativ neurologi för epilepsisjuka dåligt utbyggd i Sverige. Behovet är långt större än tillgången. Med fog kan man verkligen säga att detta är den glömda sjukvårdsgruppen. I många andra västeuropeiska länder är vården mycket mer utbyggd och därmed anpassad till behovet. I Holland t.ex. finns 1 300 specialvårdplatser för epilepsisjuka. Sjukdomens långvarighet samt den relativt stora grupp av epileptiker som behöver regelbunden medicinsk vård — man räknar med två tredjedelar av epilepsipopulationen, dvs. 66 000 — gör att belastningen på sjukvården är betydande. De samhällsekonomiska kostnaderna uppskattades av Epileptikerförbundet 1984 till 12,3 miljarder, av vilka 350 milj.kr. utbetalades från riksförsäkringsverket och ca 30 milj.kr. i medicin. Därtill skall läggas andra för samhället stora kostnader förutom kostnader för den direkta sjukvården. Herr talman! Detta är ett lidande som här mätts i ekonomiska termer. Men vad motsvarar detta i mänskligt lidande? Jag önskar ett svar från statsrådet om målsättningen för den framtida vården och rehabiliteringen av epilepsi patienterna. Kommer det att finnas läkare i framtiden som är beredda att ägna sig åt denna vård? Kommer det att finnas apparatur, eller skall NUU-nämnden få fortsätta att lägga sin hämsko på investeringar för nödvändig utrustning, som man t.ex. gjort i Uppsala där man förhalat inköp av ny apparatur? Interpellationssvaret lämnar tyvärr fler frågor än svar. Därför vill jag sammanfattningsvis ställa följande frågor: Kommer statsrådet att verka för en utbyggd epilepsisjukvård? Kommer epilepsikirurgin att byggas ut? I dag opereras endast 50 patienter, som jag nämnde. Man beräknar att gruppen s.k. operationskandidater omfattar 4 000—5 000. För dessa människor skulle möjligheten till operation betyda ett nytt liv, och även för deras anhöriga och familjer. Kommer statsrådet att verka för en decentralisering av epilepsisjukvården? Enligt min uppfattning måste vården byggas ut och fler enheter tillkomma. Det finns förutsättningar för en kvalificerad vård. Naturligt i detta sammanhang är att använda regionsjukhusen som bas för den kvalificerade vården och därigenom närmare knyta den an till forskningen. Men även länssjukhusen kommer att kunna ta emot epileptiker. Finns det hopp om en mänskligare vård för denna glömda grupp? Eller skall hälsooch sjukvårdens målsättningar om vård på lika villkor för alla människor inte gälla epileptikerna?
Herr talman! Vi hade mycket ingående samtal med Epilepsiförbundet när man uppvaktade oss den 15 januari. Förbundet har i en särskild skrivelse framfört sina synpunkter till regeringen. Förbundet har också överlämnat sitt handlingsprogram. Jag tror sällan att en fråga så snabbt har behandlats som den här. Redan vid nästkommande sammanträde, efter förbundets framställningar, med hälsooch sjukvårdsberedningen var frågan uppe, och den nytillsatta statens beredning för utvärdering av medicinsk teknik tar upp frågan genast. Det går inte, Ulla Orring, att dagen efter en uppvaktning säga: Så här skall vi göra. Förbundet hade vid uppvaktningen snarast en önskan om en centralisering. Man tog upp frågan om ett epilepsicentrum. Nu talar Ulla Orring om att det skall ske en decentralisering. Precis som förbundet säger i sin tidning Epilepsia, där man utförligt redogör för de samtal som vi hade och vilka åsikter som fördes fram, uppskattar jag uppvaktningen och det samråd som vi haft, och precis som förbundet hoppas jag på fortsatta kontakter, som vi naturligtvis skall ha. Jag tycker att vi mycket positivt har tagit emot de synpunkter som Epilepsiförbundet har haft.
Herr talman! Det har varit känt sedan lång tid tillbaka att epileptikervården har varit tillbakasatt. Den har inte fått vara med om den utveckling som kommit annan sjukvård till del. Redan 1986 avsände Epileptikerförbundet en skrivelse, och det har gått flera dyrbara år sedan dess. Jag konstaterar att statsrådet inte svarar på frågan om en utbyggnad av och en målsättning för vården. Jag vet att en uppvaktning har skett, och jag kan ha förståelse för att man då inte fick något svar. Men jag tycker att beredskapen borde ha varit större inför en sådan uppvaktning och att de åtgärder som förbundet väntar sig skulle ha varit mer klart preciserade. Jag tror att många av de experter som sysslar med epileptikervård i Sverige inte har uppfattningen att en centralisering av vården skulle vara den allra bästa lösningen. Tvärtom tror jag och många med mig att en decentralisering skulle vara värdefull för att ta vara på den kapacitet som finns vid våra regionsjukhus. Frågan om fler läkare och frågan om utrustning svarade inte statsrådet på. Jag vill därför upprepa frågorna: Anser statsrådet att läkarkapaciteten är tillräcklig och att det finns bra utrustning, så att NUU-nämnden inte behöver lämna statsbidrag till verksamheten? På vilket sätt tänker statsrådet ta upp frågan om en decentralisering av verksamheten?

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att komma till rätta med bristerna inom familjepolitiken, sjukvården och äldreomsorgen. Jag vill inledningsvis framhålla att Sverige är unikt genom att vi har lyckats arbeta oss igenom den ekonomiska krisen med bibehållen full sysselsättning och en stark och fungerande social välfärd. Det har visat sig att en stabil social välfärd i kristider inte bara ger ett gott skydd för människors levnadsförhållanden. Den bidrar också på flera sätt till att öka samhällets tillväxtmöjligheter. Den svenska modellen med en generell social välfärdspolitik lever som aldrig förr, och många länder är både imponerade och intresserade av den. Göte Jonssons påstående att bristerna skulle ha ökat under senare år är både osakligt och orättvist. Under de senaste åren har regeringen avhjälpt de brister i välfärden som åstadkoms under de borgerliga regeringsåren. Socialdemokraternas vallöften från år 1982 har infriats. Karensdagarna i sjukförsäkringen har tagits bort, ersättningen till de arbetslösa har höjts, värdesäkringen av pensionerna har återinförts, och stödet till barnomsorgen har förbättrats. Dessutom har regeringen, trots ett kärvt budgetläge, kunnat genomföra en rad andra betydelsefulla förbättringar i den sociala välfärden. Det kanske kan räcka med att peka på att delpensionens kompensationsnivå har återställts och på sjukpenningreformen, den s.k. timsjukpenningen, som åstadkommer ökad rättvisa för privatanställda arbetare och även i övrigt för t.ex. deltidsanställda. T årets budgetförslag har vården och omsorgen prioriterats. Möjligheterna för närstående att delta i vården föreslås bli förstärkta. Förslag om ett avsevärt förbättrat och vidgat bilstöd för handikappade har redan förelagts riksdagen. Många barnfamiljer fick vidkännas kraftigt minskade realinkomster under — Prot. 1987/88:117 de borgerliga regeringsåren under senare delen av 1970-talet och början av 9 maj 1988 1980-talet. Det innebar att många familjer hamnade i en ekonomiskt pressad é e situation Om bristerna i den ; ; .. — sociala välfärde Det ekonomiska rekonstruktionsarbete som därefter gjorts har inneburit Sociala 'välfirlen att realinkomsterna ökat. Parallellt med detta har familjepolitiken sedan regeringsskiftet år 1982 varit inriktad på att stärka barnfamiljernas ekonomi. Flera kraftiga barnbidragshöjningar har gjorts. Barnbidraget har sedan år 1982 i det närmaste fördubblats. Också det förlängda barnbidraget, bostadsbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen har förbättrats. Flerbarnstilläggen har byggts ut kraftigt. Många barnfamiljer har också mött den ekonomiska krisen med att öka sin förvärvsarbetstid. Det har gjort att de hållit sin inkomstnivå uppe trots den genomsnittliga sänkningen av realinkomsterna. En väsentlig förutsättning för denna ökning har varit utbyggnaden av barnomsorgen. Det ökade antalet förvärvsarbetande kvinnor har i sin tur varit en viktig del i arbetet med att föra Sverige ur krisen. Efter det att Göte Jonsson framställt sin interpellation har hälsooch sjukvårdssituationen debatterats ingående i riksdagen. Dessutom lämnade jag den 18 april ett svar på en interpellation av Alf Svensson om den svenska sjukvården. Det är viktigt att vi ständigt diskuterar hälsooch sjukvården, men jag tycker inte det är nödvändigt att på nytt lämna en omfattande redovisning av regeringens hälsooch sjukvårdspolitik. Regeringen har ett klart och tydligt program för hur vi tillsammans med landstingen skall fortsätta att förbättra vården och bygga bort bristerna, och vi kan visa att genomförda åtgärder nu ger resultet. I svaret till Alf Svensson pekade jag på att vi haft en mycket stor ökning av operationskapaciteten under senare år. På förslag av regeringen anslogs våren 1987 70 milj.kr. för att på kort sikt stimulera en ökning av vissa operationer. Socialstyrelsen har redovisat att operationskapaciteten för de tre specialiteter statsbidraget berör ökade med 25 96 år 1987. Redan nu är väntetiderna för kranskärlsoperationer i vissa landsting nere i tre månader. Svårigheterna att rekrytera och behålla personal i vården är en nyckelfråga. Mitt intryck är att sjukvårdshuvudmännen nu satsar intensivt för att finna nya vägar att ge personalen bättre arbetsförhållanden. Det gäller bl.a. utvecklingsmöjligheter i arbetet, smidigare arbetsorganisation och flexiblare schemaläggning. Hälsooch sjukvården är grundläggande för människors välfärd. Vi följer utvecklingen med största uppmärksamhet och är beredda att i en fortsatt dialog med sjukvårdshuvudmännen diskutera behovet av nya insatser. Göte Jonsson tar i sin interpellation också upp flera frågor om utvecklingen inom äldreomsorgen bl.a. vad gäller ålderdomshemmen och sjukhemmen. Jag vill här hänvisa till det svar som statsrådet Bengt Lindqvist lämnade här i kammaren den 16 februari på Göte Jonssons interpellation nr 1987/88:167 om bevarandet av ålderdomshemmen. Det pågår för närvarande arbete i regeringskansliet med en proposition om den framtida äldreomsorgen. Den föreläggs riksdagen denna månad. Propositionen bygger till stor del 85 på betänkandet Äldreomsorg i utveckling som lagts fram av äldreberedningen, där också moderata samlingspartiet medverkade. Jag anser att en närmare diskussion om den framtida äldreomsorgen bör tas upp i samband med propositionens behandling i riksdagen. Mitt svar begränsas därför till några av de frågor som tas upp i interpellationen. När det gäller äldreomsorgen hävdar Göte Jonsson att bristerna är mycket stora, och att många människor i dag därför är rädda för att åldras. Denna bild tror jag inte att många håller med om. Vi har i dag en äldreomsorg som i stora delar är väl utbyggd och väl fungerande. Detta visas bl.a. i den rapport som statskontoret nyligen presenterat, där man jämfört äldreomsorgen i de nordiska länderna. Sverige får där ett gott betyg: den svenska äldreomsorgen håller en god standard med hög servicenivå, bra personal och fina lokaler. Ändå är den inte mycket dyrare än i de övriga länderna. Statskontoret pekar också på möjligheter att inom samma kostnadsram höja kvaliteten på omsorgen, vilket skall övervägas i det fortsatta arbetet. Regeringen gav i maj 1987 socialstyrelsen i uppdrag att gemensamt med bostadsstyrelsen och i samråd med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet dels göra en samlad redovisning av de kommunala planerna för att förbättra bostadsförhållandena för gamla, handikappade och långvarigt sjuka, dels utvärdera den hittillsvarande utvecklingen av boendet för äldre. Uppdraget skall redovisas till socialdepartementet senast den 31 maj i år. En delredovisning lämnades i februari, och denna visar att boendestandarden för äldre har höjts påtagligt under den senaste tioårsperioden samt att ytterligare förbättringar planeras. Beträffande personalsituationen inom hemtjänsten gav socialdepartementet i mars 1987 ett uppdrag till socialstyrelsen att i samråd med berörda departement, myndigheter och organisationer föreslå insatser som syftar till att förbättra personaloch rekryteringssituationen. Uppdraget har nyligen redovisats till socialdepartementet. Socialstyrelsens kartläggning visar att den avgörande frågan inom hemtjänsten inte är rekryteringen utan den mycket stora personalomsättningen. Socialstyrelsen presenterar olika förslag som syftar till att minska personalomsättningen, vilka nu skall bli föremål för överväganden i regeringskansliet. Jag vill avsluta mitt svar med att upprepa vad jag sagt flera gånger om bristerna i välfärden. För min del anser jag att ett av de allvarligaste hoten mot den fortsatta utvecklingen av den sociala välfärden är de ökade svårigheter som uppstått att rekrytera och behålla personal inom viktiga delar av vårdoch omsorgssektorn. Regeringen prioriterar arbetet med att förutsättningslöst försöka reda ut vad som kan ligga bakom och vilka åtgärder som behövs. Regeringen har i riksdagsdebatten om hälsooch sjukvården redovisat sin syn på personalfrågorna och behovet av förstärkta resurser inom denna för medborgarna så viktiga verksamhet. Motsvarande redovisning inom äldreomsorgen kommer att presenteras i den äldrepolitiska propositionen. På grundval av detta underlag skulle jag välkomna en förnyad debatt om hur vi skall värna om vårdens och omsorgens anseende, utveckla den generella socialpolitiken och fördela nya resurser i takt med den ekonomiska tillväxten under de kommande åren, så att vi står väl rustade att möta de Prot. 1987/88:117

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I inledningen till statsrådets svar redovisas hur fantastiskt bra allting är. Jag är i och för sig inte förvånad över att statsrådet gör en sådan inledning. Den är intressant också därför att man utifrån den inledningen har anledning att fråga: Vad beror det då på att bristerna ändå är så stora i det svenska välfärdssamhället på just dessa vitala områden — barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården? Jag har framfört min fråga i interpellationen och tänker inte fördjupa mig i välfärdsresonemanget utifrån den inledning som statsrådet redovisar, även om det finns anledning att utifrån den tänka efter: Varför ligger Sverige på 23:e plats i OECD-statistiken när det gäller köpkraften hos vanliga löntagare? Varför är hushållssparandet i Sverige praktiskt taget lika med noll? Det finns anledning att diskutera även dessa frågor, men jag är inte beredd att göra det just nu utan vill ta upp dem i ett annat sammanhang. Statsrådet säger att den svenska modellen är en generell välfärdspolitik och att den lever som aldrig förr. Jag är förvånad över det beskedet, utifrån de stora problem som vi trots allt har när det gäller den viktiga sociala välfärden. För mig innebär välfärd också hänsyn, hänsyn till enskilda människor. Det finns ett samband mellan å ena sidan trygghet och å andra sidan valfrihet. Låt mig, herr talman, läsa upp några rader ur Nya Norrland. En deltidsmamma har skrivit följande i en insändare: ”Ingvar Carlsson tror tydligen att vi föräldrar sätter våra jobb i första hand. Barnfamiljer har i dag inte råd med att bara en av föräldrarna jobbar. Jag vill inget hellre än att vara med mina barn om dagarna, men vad säger min ekonomi om detta? Mina barn är det bästa jag har. Varför, varför och åter varför får inte jag och många mammor med mig vara med våra barn från en lugn frukost till kvällsmålet?” Det här är en viktig fråga som en mamma ställer. Socialdemokraterna ger inga besked när det gäller den typen av trygghet och valfrihet. De borgerliga partierna har presenterat en modell, ett vårdnadsbidrag, som skulle öka valfriheten för just dessa föräldrar. Varför säger socialdemokraterna nej till Linköpingsmodellen, som innebär att de som vårdar sina barn i hemmet tillsammans med andra barn, alltså familjedaghemmen, skulle få ersättning enligt reglerna om kommunal barnomsorg? Varför säger ni nej till Korskyrkan i Örebro som vill starta ett daghem? Jag skulle kunna göra denna lista med socialdemokratiska nej till en utbyggd välfärd väldigt lång, en välfärd på den enskildas och barnfamiljernas nivå, utifrån deras önskemål. Det finns alltför mycket materialism i den socialdemokratiska välfärdsmodellen! När det sedan gäller synen på situationen inom sjukvården kan jag inte nöja mig med de svar som statsrådet gav med anledning av Alf Svenssons interpellation, därför att jag vill ställa mina frågor utifrån den syn vi har i moderata samlingspartiet. Låt mig berätta om Jan Bergvall, som fick resa till 87 Prot. 1987/88:117 England för att få sin kranskärlsoperation utförd och blev tvungen att betala det hela med egna pengar. Gersila Klevitz fick åka till Sofiahemmet och tvingades ta ett lån för att med egna medel betala sin höftledsoperation. I vems samhälle, Gertrud Sigurdsen, får man ta av sina egna pengar och betala viktig sjukvård? Det är inte i Margaret Thatchers samhälle eller i Ronald Reagans. Den här gången är det i det socialdemokratiskt styrda Sverige. Jag ställer denna fråga därför att socialdemokraterna i förra valet reste land och rike runt och skrämde svenska väljare för moderat politik och sade att i moderaternas Sverige är det plånboken som bestämmer. Nu står vi åter mycket nära ett val. Nu är det jag som skall åka land och rike runt och berätta att i det socialdemokratiskt styrda Sverige är det plånboken som bestämmer — om man nu har en plånbok, annars får man ta lån. Mina exempel visar att ni sådde vind och fick skörda storm. Ni presenterade en felaktig modell av vår politik — vi får gå ut och presentera den faktiska verklighet som blivit följden av den socialdemokratiska politiken. Nu ställer jag frågan: Varför, Gertrud Sigurdsen, är ni inte beredda att stödja våra önskemål om viktig utbyggnad av välfärden på det sjukvårdspolitiska området? Är ni beredda att stödja en sjukvårdsgaranti som ger de sjuka rätt till vård i det egna landstinget, i annat landsting eller i privat sjukvård? Är ni beredda att stödja en allmän, obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som innebär att ingen svensk skall behöva ta lån för att få höftleden opererad? Är ni beredda att se till att vi får familjeläkare i Sverige? Är ni beredda att se till att den kvalificerade slutna sjukhusvården prioriteras i större utsträckning än i dag? Statsrådet säger att hon inte tror att de gamla är ängsliga över att åldras i dagens Sverige. Jag måste då ställa frågan: Har inte statsrådet rest runt ute i landet? Jag vet ju att Gertrud Sigurdsen har gjort det. Jag har mött väldigt många oroade gamla. De är rädda därför att hemtjänsten inte fungerar, därför att de ser oerhört många nya ansikten, därför att det inte finns plats på ålderdomshemmen, därför att de blir utkörda från det vårdhem där de har bott i många år.

Herr talman! Den generella sociala välfärdspolitiken, som vi alla solidariskt är med och finansierar, tycker jag är den fina svenska modell som vi skall bevara. Välfärd, säger Göte Jonsson, är för mig hänsyn till de enskilda människorna. Ja, Göte Jonsson, så är det för mig och socialdemokraterna också. När vi återställer nivån på delpensionen från 50 till 65 96 är det för den enskilde pensionärens skull. När vi upphävde beslutet om att införa karensdagar, som den borgerliga riksdagsmajoriteten hade drivit igenom, var det för den enskilda människans skull. När vi förbättrade sjukförsäkringen med den s.k. timsjukpenningen var det för den enskilda människans skull inom LO-kollektivet, som skulle ha samma rätt som andra att få en sjukförsäkring. När vi förbättrar pensionerna är det naturligtvis av hänsyn till den enskilde pensionären. När vi förbättrar KBT är det av hänsyn till den enskilde pensionären, till dem som har de lägsta pensionerna. På samma sätt är det när vi förbättrar arbetslöshetsförsäkringen. Den generella välfärdspolitiken, också de riktade åtgärderna, är till för den enskilda människan. I detta avseende kan jag alltså för ovanlighetens skull hålla med Göte Jonsson: Välfärd är hänsyn till enskilda människor. När det gäller sjukvården frågar Göte Jonsson om jag vill biträda de moderata förslagen till en sjukvårdsgaranti. Det gäller också den allmänna obligatoriska sjukförsäkring som moderaterna har föreslagit. Jag har svarat på den frågan i den sjukvårdsdebatt som vi har haft. Jag tycker dock att Göte Jonsson skall ställa samma fråga till centern och folkpartiet, för det är bara moderaterna som står för den här sjukvårdsideologin. Om vi skall ge de enskilda människorna en sjukvårdsgaranti, förutsätter det t.ex. att det finns läkare i Västerbottens inland och att man har tillgång till annan personal. Det är mycket lätt att dela ut garantier för olika saker, men det gäller att också ha nödvändiga resurser. Den offentliga hälsooch sjukvården utgör enligt socialdemokraterna basen för hälsooch sjukvården. Men Göte Jonsson och andra moderater hänvisar ofta till privata initiativ. Jag vill här återge vad Läkarförbundets ordförande Thomas Ihre har sagt: E ”Jag hävdar bestämt att den offentliga vården är jättebra.” ”Kraven på privatsjukvård är onyanserade.” ”Hade vi enbart privata försäkringssystem, skulle premierna bli enorma. Och de kroniskt sjuka, som verkligen behöver utnyttja försäkringen, skulle riskera att ställas utanför eftersom de är olönsamma.” Så till talet om oron bland de gamla. Jo, jag reser väldigt mycket ute i landet. På nästan varje resa träffar jag äldre människor — vare sig de bor hemma och har hemtjänst eller de bor på ålderdomshem, i servicehus eller på sjukhem — och visst möter jag oro. Oron rör sig i första hand, som jag utförligt har redovisat i mitt svar, kring problemen med personalsituationen. Det är där som vi måste fråga oss: Vilka är orsakerna? Som jag har sagt gäller svårigheterna inte rekryteringen av personal, utan den stora omsättningen. Personalens villkor måste förbättras på olika sätt. Man kan fråga sig hur det skall kunna realiseras, om Göte Jonsson och jag är överens på den punkten, när moderaterna gör stora nedskärningar i Prot. 1987/88:117 statsbidragen till kommuner och landsting. Det är då inte så lätt att förbättra 9 maj 1988 villkoren för hemtjänstens och sjukvårdens personal, eftersom de ekonomiska resurserna behövs. Om dessutom skatterna skall sänkas står ännu mindre medel till förfogande. Blenda Littmarck tog upp arbetslösheten, socialbidragen osv. Jag tror inte att något annat land i Europa eller i världen kan redovisa en så låg arbetslöshet samtidigt med en låg inflation. Arbetslösheten ligger på omkring 1,6 90. Socialbidragen ökar inte längre, enligt den redovisning jag nu har. Ensamföräldrarnas situation granskas just nu av underhållsbidragskommittén, och jag utgår från att kommittén kommer att ge värdefulla upplysningar om vad som behöver åtgärdas för denna grupp.

Herr talman! Indragningar i kommuner och landsting skall statsrådet tala ganska tyst om, eftersom hon har en finansminister som under tre år har dragit in 17—18 miljarder. Ni gör inga indragningar under valår, men så fort valåret är över kommer de. Den debatten kan vi föra en annan gång. Jag delar Thomas Ihres uppfattning. Moderata samlingspartiet har inte föreslagit en rad privata försäkringar. Vi föreslår en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring, som garanterar alla vård utan att de behöver betala med egna pengar och som ger trygghet. Det är detta som är det intressanta: Varför avvisar ni denna utbyggnad av den generella välfärdspolitiken? Är inte detta generell välfärdspolitik? Ni säger nej, därför att ni vet att patienten får ökad valfrihet och politikernas makt över sjukvården minskar om detta genomförs. Det är motivet, annars skulle ni inte säga nej. Ni säger också nej till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Varför gör ni det? I stället ger ni de fackliga organisationerna 2,5 miljarder kronor av de pengar som nu finns i kassorna. Socialdemokraterna kan nog inte slå sig för bröstet alltför mycket när det gäller generell välfärdspolitik. Jag vill fortsätta att ställa frågor till statsrådet, och det gäller de gamla. Vi har från moderat sida föreslagit att de gamla själva skall få välja hemtjänst och att kommunen skall stå för kostnaderna på samma sätt som när de väljer kommunens hemtjänst. Detta skulle ge ökad trygghet. På det sättet skulle också personalkrisen inom hemtjänsten lättare lösas och behoven tillgodoses bättre. Är Gertrud Sigurdsen beredd att biträda en sådan positiv förändring för de gamla? Detta innebär ju att den gamle själv får bestämma i stället för att någon i kommunalhuset bestämmer. Den som inte har pengar får också precis samma stöd som den som har pengar, därför att kommunens betalningsansvar skall vara solidariskt. När det gäller personalen vill jag till sist citera vad en ung sjuksköterska skrev i F-landstingets tidning helt nyligen: ”I höst söker jag mig till djursjukhuset.” Hon var nyutbildad, efter att tidigare ha varit vårdbiträde och tagit studielån för att bli sjuksköterska. Hon fick inte de arbetsuppgifter hon hade 2 väntat sig, och hon tyckte att organisationen var felaktig. Därför söker hon sig till djursjukhuset. I det moderata Sverige, med alternativa vårdgivare för människor, hade den unga duktiga sjuksköterskan inte behövt söka sig till djursjukhuset utan kunde ha sökt sig till en privat vårdgivare i människovård. På så sätt hade det funnits ytterligare en kunnig medarbetare kvar som kunde hjälpa sjuka människor i stället för sjuka hundar.

Herr talman! Jag tänker inte hålla tyst om de moderata förslagen om indragningar till kommuner och landsting även om Göte Jonsson vill det. Och Bo Lundgren ändrar inte genom sitt inhopp i debatten det förhållandet att ungefär 7 miljarder kronor dras in från kommuner och landsting. Därtill får man lägga 4 miljarder kronor som tas från barnomsorgen. Så skattepolitiken. Ja, vi har utredningar på skattepolitikens område, och det var skönt att höra att Bo Lundgren ändå unnade sjukvårdspersonalen de löneökningar som den självfallet är berättigad till. Göte Jonsson återkommer till den dunkla allmänna obligatoriska försäkringen. Jag vill åter upprepa att det är bara moderaterna som står för denna tankegång. Att inte socialdemokraterna kan finna sig i denna försäkringsform är en sak, men folkpartiet och centern stöder heller inte denna modell utan tycker att det är riktigt att vi via våra skatter solidariskt skall betala till hälsooch sjukvården. Visst skall gamla människor ha valfrihet. Man skall ha rätt att välja om man vill bo kvar hemma, om man vill bo på ett ålderdomshem eller ett servicehus eller om man vill komma till ett sjukhem. Den valfriheten skall gamla människor kunna få. Jag vill upprepa att svårigheterna med att infria löftena om denna valfrihet inte i första hand är ekonomiska, utan det är fråga om hur vi skall kunna ordna personalsituationen så att vi har människor som kan klara av vården. Vi har, som jag redovisar i mitt svar, fått olika förslag från socialstyrelsen, där man ger tips om hur vi skall kunna förbättra personalsituationen inom vården. Det är de äldre själva som skall bestämma. Om kommunen inte kan hitta något vårdbiträde för hemtjänsten kan jag inte se något konstigt i om saken ordnas genom att någon äldre person har ett tips att ge till kommunen. För 93 det är väl inte meningen, Göte Jonsson, att den gamle själv helt skall betala den tillsyn han i så fall ordnar åt sig själv? Jag tror att kommunerna är mycket tacksamma för tips när det gäller att få tag i den personal som behövs.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för halva steget i rätt riktning. Vårt förslag innebär att den gamle själv inte skall betala mer om han eller hon anlitar ett alternativ än om han eller hon anlitar kommunens hemtjänst. Det blir inte dyrare för den gamle. Statsrådet säger att kommunen, om den inte hittar någon annan utväg, nog är glad för att den gamle hjälper till. Vi säger att det är i första hand den gamle som skall bestämma. Om han eller hon vill ha en alternativ hemtjänst skall kommunen bara ställa upp och betala. Det är skillnaden. Vi vill ha en lagstiftad sådan valfrihet. Varför vill inte statsrådet gå så långt? Det hade varit bättre — det ökar tryggheten. Vi har sagt att vi vill ha privat, alternativ och offentlig vård sida vid sida. Det ökar valfriheten, det ökar tryggheten. Vi vill ha en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring som innebär att de gemensamma resurserna används på ett vettigt och riktigt sätt. Man kan då i stället för att vara sjukskriven bli opererad snabbare — det minskar lidandet, och den samhällsekonomiska effekten blir positiv. När det sedan gäller Norrland vill jag fråga: Är statsrådet där beredd att stödja våra förslag, som innebär förhöjd etableringstaxa och även förhöjd ersättningstaxa för privatpraktiserande läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster? Det skulle skapa ökad valfrihet för människorna i Norrland och ökad möjlighet att få läkare dit. Låt mig till sist ta ett exempel. Ni går nu ut i en aktiv affischkampanj bl.a. mot alternativa vårdgivare. Där avbildas unga, vackra flickor, som säger: Vi har fått nog av egoismen. Jag skulle rekommendera statsrådet att resa ned till Växjö och besöka syster Ullas sjukhem. Syster Ulla är mentalsköterska—hon arbetade på S:t Sigfrids sjukhus under den tid då alla sjuka skulle vara på stora institutioner. Hon märkte att hon där inte kunde göra de insatser hon ville göra för de sjuka människor hon skulle vårda. Hon öppnade ett sjukhem isitt eget hem. De sjuka fick leva tillsammans med henne själv, hennes make och barn. Hennes verksamhet växte ut. I dag håller hon på att starta ett nytt gruppboende för psykiskt sjuka människor. Det här är ett levande exempel på att alternativ vård inte är egoism, Gertrud Sigurdsen. Alternativ vård är hög social ambition. Jag skulle vilja vädja till socialdemokraterna: Sluta att förfölja alternativa vårdgivare! Tacka dem i stället för de insatser de gör! Be om ursäkt för vad ni har sagt om alternativa vårdgivare! I det socialdemokratiskt styrda Krissverige behöver vi sannerligen alla resurser som vi kan få på vårdområdet.
Herr talman! Moderat politik har två sidor, säger Bo Lundgren. Jag tror att moderat politik har många sidor. Den hänger ihop, säger Bo Lundgren vidare. För mig är det svårt att förstå hur det går ihop att ta ifrån kommuner och landsting pengar och bryta upp det offentliga monopolet och samtidigt sänka skatterna. Jag har svårt att se var hänsynen till den enskilda människan, som Göte Jonsson tog upp, finns. Vi skall ha offentlig hälsooch sjukvård, och den privata vården är ett utmärkt komplement till den. Vi talar inte illa om alternativa vårdmetoder, som ofta är mycket bra. Men där det finns egoism i sammanhanget säger, förmodar jag, också Göte Jonsson att det inte är det vi skall ha; det är bra vård för människorna här i landet vi skall ha.

Herr talman! Marianne Andersson har ställt följande frågor till mig om arbetet inom Beredningsgruppen för opinion mot alkohol och narkotika, den s.k. BOMAN-gruppen: 1. När och hur kommer BOMAN-gruppens arbete att redovisas? När kommer man att presentera vad man gjort, och vilka konkreta effekter det har haft? Hur skall gruppens arbete utvärderas och av vilka? 3. Varför har inte BOMAN-gruppen reagerat och agerat i viktiga alkoholpolitiska frågor som införandet av lätt-lättvinet eller sambandet mellan pris och konsumtionsutvecklingen eller det alltmer utbredda kravet på samma åldersgränser för utskänkning på restaurang som för inköp på Systembolaget? 4. Hur avser socialministern att Sverige före sekelskiftet skall kunna sänka sin totala alkoholkonsumtion med 25 9 i enlighet med WHO-målet? Regeringen beslutade den 31 oktober 1986 att inrätta en särskild beredningsgrupp inom rådet för alkoholoch narkotikapolitiska frågor. Beredningsgruppen, som kom att kallas BOMAN-gruppen, bildades för att under en begränsad tidsperiod se över samt intensifiera och utveckla de opinionsbildande insatserna inom drogområdet. Bakgrunden till beslutet var vissa tendenser till ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar. Arbetet inom gruppen har sin utgångspunkt i ungdomars levnadsvillkor och värderingar och skall bl.a. ta sikte på att utveckla arbetet med att skapa drogfria miljöer. Arbetet har främst inriktats på ungdomar mellan 15 och 20 år samt föräldrar, lärare, ungdomsledare och andra som har kontakt med ungdomar. Den metod som BOMAN-gruppen främst använder sig av är att arbeta genom folkrörelser och andra organisationer. Organisationernas insatser för de föreningslösa ungdomarna är särskilt viktiga. Samverkan sker också med berörda myndigheter. Som upptakt på gruppens arbete genomfördes ett antal träffar med ungdomsorganisationerna, vilket resulterade bl.a. i ett upprop från ett stort antal av Sveriges ungdomsorganisationer till myndigheter, företag och allmänheten. Tillsammans med statens ungdomsråd genomfördes också en ungdomsdag i riksdagshuset där 120 ungdomar fick kontakt med ett hundratal riksdagsledamöter. Till skillnad från Marianne Andersson uppfattar jag dessa båda initiativ som mycket värdefulla. Jag är övertygad om att också de deltagande ungdomsorganisationerna ser dessa aktiviteter som viktiga. Under hösten kommer ett omfattande mötespaket innehållande film, diskussionsmaterial och affischer att finnas tillgängligt för landets ungdomsorganisationer. Stöd har lämnats till A Non Fighting Generation's diskoteksarrangemang för att motverka alkoholbruk och våld bland ungdomar. BOMAN-gruppen har också samverkat med Rock SM, vars arrangemang genomförts på många platser runt landet. Värnpliktsrörelsen Soldater mot droger har i samarbete med BOMAN-gruppen genomfört ett utbildningsoch informationsprogram vid ett flertal av landets regementen. Arbetet tillsammans med ungdomsorganisationerna kommer att nå sin kulmen i och med att man arrangerar en stor videofestival i samband med Lucia. Filmer som är gjorda av ungdomar i samarbete med organisationer, skolor eller fritidsgårdar kommer att visas. De bästa bidragen kommer att prisbelönas och eventuellt kunna användas i det fortsatta arbete som bl.a. organisationerna och skolorna bedriver för att förändra ungdomarnas inställning till alkohol och andra droger. Vid sidan av ungdomsorganisationerna har även andra stora folkrörelser varit involverade i BOMAN-gruppens arbete. Jag kan nämna t.ex. de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO/SR, som kommer att genomföra aktiviteter på arbetsplatser. De planerar också att genomföra vissa aktiviteter inom högskolorna, som är en stor arbetsplats för många ungdomar på väg ut i arbetslivet. Samarbete med idrottsrörelsen kommer också att resultera i aktiviteter i lokala idrottsföreningar. Hem och skola är en annan organisation som har en nyckelfunktion i de här sammanhangen. Studieförbunden genomför också aktiviteter tillsammans med BOMAN gruppen. BOMAN-gruppens arbete sker alltså främst inom ramen för samarbete med olika folkrörelser och organisationer som i sin verksamhet har nära kontakt med ungdomar. En mindre del av aktiviteterna har traditionell kampanjkaraktär. Under hösten 1987 genomfördes dock en affischkampanj på temat För minskat supande. Sex olika affischer producerades och exponerades på affischtavlor och som annonser i pressen. I samarbete med Systembolaget genomförs för närvarande en annonskampanj vars syfte är att öka förståelsen för den svenska alkohollagstiftningen. En del annat material kommer att gå ut på TV:s ”Anslagstavlan” och som biografreklam. BOMAN-gruppens arbete redovisas kontinuerligt för alkoholoch narkotikapolitiska rådet. Dessutom har ett flertal presskonferenser och annan pressinformation genomförts. Gruppen kommer också att slutrapportera sitt arbete. I direktiven för beredningsgruppens arbete angavs att arbetet bör slutföras före sommaren 1988. Emellertid kommer inte alla de pågående aktiviteterna att kunna genomföras före sommaren. För att uppnå bästa möjliga resultat av det påbörjade arbetet har jag för avsikt att föreslå regeringen att gruppens förordnande förlängs fram till årsskiftet 1988/89. Att utvärdera den här typen av aktiviteter är naturligtvis viktigt, även om det är förenat med svårigheter. Det är många fenomen i samhället som i större eller mindre grad påverkar människors inställning till alkohol och andra droger. De aktiviteter som initieras genom BOMAN-gruppen är säkerligen av betydelse, men dessutom sker andra aktiviteter i samhället som samverkar med beredningsgruppens arbete men också aktiviteter som motverkar våra ambitioner på det här området. Dessutom måste man beakta att den typ av aktiviteter som BOMAN-gruppen initierat framför allt ger långsiktiga effekter, som alltså inte kan utläsas i dag. Det övervägs för närvarande olika möjligheter att få en mer samlad värdering av BOMAN-gruppens arbete. När det gäller frågan varför inte BOMAN-gruppen har reagerat och agerat på införandet av lätt-lättvinet, prisfrågan samt åldersgränserna för servering på restaurang kan jag bara konstatera att detta ligger utanför gruppens uppdrag. Angående vilka åtgärder som behöver vidtas för att Sverige före sekelskiftet skall kunna sänka den totala alkoholkonsumtionen med 25 96 i enlighet med WHO:s mål vill jag påminna om vad jag anförde den 20 november förra Som jag konstaterade den gången bedrivs arbetet för att uppfylla riksdagens och WHO:s mål inom ramen för alkoholpolitiken enligt 1977 års riksdagsbeslut. Det innebär bl.a. insatser för att undanröja orsakerna till alkoholmissbruk, en omfattande opinionsbildning, en aktiv prispolitik samt reglering och kontroll av alkoholförsäljning. En viktig del i alkoholpolitiken är det förebyggande arbetet som bedrivs genom att folkrörelser och föreningsliv stimuleras på olika sätt. För att nå målet krävs medvetna och samordnade insatser av myndigheter och organisationer inom olika områden. Både lokal och central information och andra opinionsbildande insatser, liksom stöd till lokalt förankrad drogförebyggande verksamhet, är av stor vikt. Inriktningen på ungdomsgruppen är särskilt viktig. Socialstyrelsen har prioriterat åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionen. Styrelsen har också påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur arbetet på ett mer systematiskt sätt kan bedrivas för att WHO-målet skall uppnås. Styrelsen kommer att till sommaren redovisa en första version av denna plan. 5 Arbetet med att uppnå WHO-målet kommer att kräva en mångfald av insatser på olika områden. Det går inte att i dag peka på några enskilda insatser som på ett enkelt sätt och i ett slag löser problemet. Regeringen följer med stor uppmärksamhet utvecklingen och kommer även i fortsättningen att ta initiativ till åtgärder som kan bidra till en minskad alkoholkonsumtion.

Herr talman! Jag har i ett mycket utförligt svar redovisat olika åtgärder som har vidtagits inom AN-rådet och främst inom BOMAN-gruppen, eftersom det var BOMAN-gruppen som interpellationen gällde. Jag tycker att det är ett bra sätt att arbeta genom folkrörelser, eftersom folkrörelserna då även fortsättningsvis i sin verksamhet kommer att arbeta med dessa frågor. Marianne Andersson, många ungdomsorganisationer når faktiskt med sin utåtriktade verksamhet också ungdomar som tillhör den s.k. föreningslösa ungdomen. Jag tycker att det är viktigt att man arbetar gentemot ungdomen på olika sätt. Jag vill även säga att A Non Fighting Generation visst har fått bidrag, inte bara från staten utan även från kommunen. A Non Fighting Generation utlyste bl.a. en pristävling vid Luciatid riktad till landets alla skolor för att de skulle lämna förslag till olika drogfria aktiviteter. Denna tävling har mött ett mycket stort gensvar. Jag hade själv förmånen att för någon vecka sedan få dela ut priser till grupper från olika delar av landet som hade tagit initiativ. Jag tror att det är på detta sätt som man skall arbeta, dvs. att ungdomarna själva får vara med och ta initiativ. När denna verksamhet har utvärderats är det AN-rådet som skall ta del av dessa erfarenheter, eftersom BOMAN-gruppen lyder under AN-rådet. Hur skall vi uppnå WHO-målet? I denna kammare är vi överens om 1977 års alkoholpolitiska beslut. Jag har inte hört att någon har yrkat på att detta beslut skall frångås eller att vi skall ändra inriktningen. De medel som vi har i detta arbete är en sträng alkohollagstiftning. När det gäller tillgängligheten får ju alkohol inköpas på endast vissa ställen. Vi har även prisinstrumentet, som också är viktigt. Och framför allt har vi opinionsbildningen. Det är dessa medel som skall användas. Jag tror att även Marianne Andersson håller med mig om att det är dessa medel som vi har. Jag har inte hört att hon har sagt att vi skall frångå 1977 års alkoholpolitiska beslut och ta till några andra metoder.

Herr talman! Marianne Andersson har ställt följande tre frågor till mig som rör kvicksilverförgiftning från amalgamfyllningar. 2. Tänker socialministern ta initiativ till förändring av socialstyrelsens riktlinjer så att hänsyn inte bara tas till de patienter som visar allergiska reaktioner mot amalgam utan också till dem som har symptom på kvicksilverförgiftning? Den 1 februari 1987 trädde en i flera avseenden reviderad tandvårdstaxa i kraft. En av de viktigaste förändringarna var en omfördelning av arvodesnivåerna för taxans olika åtgärder i syfte att göra taxan bruttointäktsneutral för vårdgivarna, dvs. tandläkare och tandtekniska laboratorier. Härigenom skulle vårdgivarens bruttointäkt per arbetad timme inte längre variera lika mycket som tidigare beroende på vilken behandling eller åtgärd som utfördes. Till grund för detta låg omfattande arbetsstudier av vårdgivarnas verksamhet. Andra viktiga förändringar i taxan var att antalet åtgärdsrubriker minskade och att latitudarvodena avskaffades. Även detta har påverkat storleken av de nya arvodesbeloppen för de tandfyllningar som avses. Jag vill i anslutning härtill nämna att det i den reviderade taxan har införts en särskild taxerubrik för utförande av s.k. kompositfyllningar i kindtänderna. Eftersom fyllningar med dessa nya fyllningsmaterial tar längre tid att utföra än amalgamfyllningar arvoderas de efter tidsåtgång. Det kan därvid nämnas att tidsarvodet räknades upp kraftigt när den reviderade taxan infördes. Det är också så att omfördelningen av arvodesbeloppet till följd av neutraliseringen av taxan relativt sett skall innebära en mindre sänkning av arvodena för de 101 s.k. konserverande behandlingarna. Flertalet av dessa utgörs av amalgamfyllningar. Mot bakgrund av detta måste jag avvisa Marianne Anderssons påstående om att taxan styr mot amalgamfyllningar till följd av att arvodena för sådana åtgärder förefaller ha höjts. Jag vill tillägga att erfarenheterna av taxans konstruktion och inriktning följs kontinuerligt. Beträffande de andra frågorna kan jag meddela att socialstyrelsen planerar att senare i vår utge allmänna råd med riktlinjer för hur medicinsk utredning och behandling skall ske i fråga om patienter som misstänker att de lider av kvicksilverförgiftning på grund av sina amalgamfyllningar. Avsikten är inte att socialstyrelsens allmänna råd skall innehålla särskilda riktlinjer för de s.k. hänvisningstandläkarna. Socialstyrelsen bedömer för närvarande att det är angelägnare att ange allmänna riktlinjer för hur sjukvården, i första hand primärvården, skall kunna ge dessa patienter adekvat vård. Jag kan nämna att det i de allmänna råden kommer att finnas riktlinjer för hur prover skall tas för att utröna om patienter har förhöjda kvicksilverhalter i blod m.m. När det gäller frågan om behovet av informationsåtgärder till försäkringskassorna är det närmast en uppgift för riksförsäkringsverket. Verket har också inför ikraftträdandet av den reviderade tandvårdstaxan vid konferenser med berörd personal på kassorna i hela landet informerat om och diskuterat bl.a. tillämpningen av bestämmelserna i taxan om ersättning vid avvikande reaktion mot dentala material. Verket har dessutom i allmänna råd till kassorna lämnat rekommendationer för bedömning av frågan om ersättning när en behandling behöver göras om på grund av att en patient reagerat avvikande mot det dentala materialet. Enligt vad jag inhämtat håller riksförsäkringsverket för närvarande på med att utarbeta nya allmänna råd på detta område. Dessa kommer när det gäller ersättningen för utbyte av amalgamfyllningar att utgå från de allmänna råd som socialstyrelsen, som jag tidigare nämnt, planerar att utge senare i vår. Verket har också nyligen vid en konferens med personal från kassorna tagit upp olika frågor på området och kommer vid ännu en konferens i höst att fortsätta denna diskussion med kassorna. Med hänsyn till de betydande svårigheterna att bedöma dessa frågor kan det dock, trots nämnda informationsåtgärder, uppstå vissa skillnader i bedömningen mellan olika kassor. Det är bl.a. därför som det finns möjlighet att överklaga kassornas beslut.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 18, som vi började diskutera i fredags men då av tidsskäl tvingades avbryta debatten, behandlas ungdomsfrågor. I betänkandet tar man upp dels en samlad redovisning för behandlingen av ungdomsfrågor inom regeringskansliet, dels förslagen i budgetpropositionen om stödet till ungdomsorganisationerna samt statens ungdomsråd. Att satsa på dagens ungdom är en angelägen uppgift för oss alla. Det är ju dagens unga som skall bygga upp morgondagens samhälle, och det är då viktigt hur vi vuxna ser på ungdomarna. Vi måste i handling visa att ungdomar är en resurs och inte ett problem. Alla barn och ungdomar måste garanteras en trygg uppväxtmiljö. Det har en avgörande betydelse för hur livet som vuxen skall bli. Visst har dagens ungdomar, jämfört med tidigare generationer, en god materiell standard och helt andra valmöjligheter. Men vi vet också att många ungdomar har problem på arbetsoch bostadsmarknaden, inom utbildningen och under fritiden. Många ungdomar oroas också av globala problem som hot mot freden och mot miljön. Men ungdomar handlar ofta sunt. Det är därför glädjande att så ofta se ungdomar gå i spetsen när det gäller viktiga framtidsfrågor, t.ex. internationell solidaritet, miljöfrågorna och kampen mot rasism. Fritidsfrågorna är viktiga för barn och ungdomar. Ungdomar vill vara mer aktiva än andra grupper under sin fritid. De vill ta vara på sin fritid på bästa möjliga sätt. Därför är det viktigt att det finns ett stort fritidsutbud att välja mellan. Men det är också viktigt att ungdomar ges möjlighet att själva göra något av sin fritid, att själva få utveckla det de vill och att omsätta sina idéer i praktisk handling. De kommersiella krafterna på fritidens område är starka, och då är ungdomar en speciellt intressant målgrupp. Särskilda trender och livsstilar säljs till ungdomar. Ofta går modeskapare, musikproducenter och filmindustri hand i hand. Möjligheterna att göra något bra av fritiden får inte bli helt beroende av vilka ekonomiska förutsättningar var och en har. Det måste finnas en motvikt till det kommersiella utbudet. Samhället och föreningslivet har en viktig uppgift att fylla — samhället för att skapa möjligheter och föreningslivet när det gäller att forma innehållet. I föreningar får barn och ungdomar lära sig att ta ansvar både för sig själva och för andra. Statistiska centralbyrån har genomfört en undersökning som visar att ungefär 75 90 av barnen är med i någon förening. I detta sammanhang är det idrottsföreningarna som dominerar. Därefter kommer sådana föreningar som scouter, Unga örnar och Vi unga. Andra undersökningar visar att det har stor betydelse att barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med en förening. Blir man inte medlem i någon förening före tonåren blir man sällan medlem senare i livet. Men föreningarna har också problem när det gäller att behålla tonåringarna. Många lämnar föreningslivet i tonåren, och det är en av anledningarna till den speciella satsning som regeringen föreslår på tonårsverksamhet. TI årets budgetproposition föreslås en kraftig ökning av stödet till ungdomsorganisationerna. I praktiken innebär det en ökning med ca 10 20. Bl. a. ökas anslaget till den centrala verksamheten, och det lokala aktivitetsstödet ökas från 11 till 12 kr. per sammankomst. Låt mig få kommentera några av de 8 reservationer som fogats till betänkandet. I reservation nr 6 från moderaterna krävs att åldersgränsen för beräkningen av ungdomsorganisationernas centrala verksamhet skall sänkas från 25 till 21 år. Det är ett gammalt krav från moderaterna. De föreslår att 10 milj.kr. mindre skall utgå till ungdomsorganisationerna. Dessutom yrkar moderaterna i reservationen avslag på propositionens förslag om att 820 000 kr. skall anslås till de politiska ungdomsförbunden för valinformation inför 1988 års val. Tillsammans innebär detta att moderaterna vill ge 10 820 000 kr. mindre till verksamheten för barn och ungdom. Man borde egentligen inte behöva argumentera om detta, eftersom vi alla som är aktiva inom barnoch ungdomsorganisationerna är mycket medvetna om att dessa organisationer behöver ökade resurser. Vi vet också att det är viktigt att de politiska ungdomsorganisationerna får resurser för att kunna gå ut till ungdomar i det viktiga val som vi har i höst. Vi kan bara konstatera att moderaterna vill minska stödet kraftigt. Jag yrkar avslag på reservation 6. Centern däremot föreslår ytterligare 10 milj.kr. till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet och motiverar det med att statsbidragen under senare år har urholkats. Låt mig något kommentera detta. Ungdomsorganisationernas betydande roll är vi helt överens om, och den betonas också både i ungdomsredovisningen och under anslaget H 2. Bidragens utveckling under den socialdemokratiska regeringsperioden har varit relativt bra. Låt mig ta några exempel. Vissa organisationer har vi Under perioden 1982 88 har en organisation med 30 000 med 10 maj 1988 lemmar fått en ökning av anslaget med nästan 31 26. En organisation med 60 000 medlemmar har fått en ökning med nästan 35 96, och en handikapporganisation med 2 000 medlemmar har fått en ökning med 36,6 20. Under samma period har inflationen uppgått till 35,3 2. Att en minskning ändå kan konstateras beror främst på en minskning av antalet medlemmar i flera organisationer. Det är bl.a. av den anledningen som det i budgetpropositionen föreslås att anslaget övergår från förslagsanslag till reservationsanslag, vilket ju får en mycket gynnsam effekt ur ungdomsorganisationernas synvinkel. Om man räknar in de ökningar som nu föreslås för nästkommande år har organisationerna fått en bidragsutveckling under perioden 1982 89 som överstiger inflationstakten för samma period. Centern föreslår ytterligare 10 milj.kr. till ungdomsorganisationernas centrala verksamheter. Tyvärr har jag inte dessa medel, varför jag yrkar avslag på reservation 7. Moderaterna återkommer med sitt krav på att avskaffa statens ungdomsråd. De föreslår att rådets uppgifter skall tas över av ungdomsorganisationerna själva eller deras samarbetsorgan och att SÖ under en övergångsperiod skall ansvara för fördelningen av stödet. Låt mig då erinra om att den s.k. BUS-gruppen, Barn-Ungdom-Samordning, under 1986—87 genomförde en översyn av statens ungdomsråds arbete. I samband med översynen framkom att det vore olämpligt att flytta bidragshanteringar till SÖ igen. Jag ifrågasätter om det är lämpligt eller ens möjligt att bidragsfördelningen skulle skötas av ungdomsorganisationerna själva. Det är tvivelaktigt om det är lämpligt att organisationer ställs mot varandra i stället för mot staten. Inga ungdomsorganisationer har heller begärt att själva få ta över fördelningen av stödet. Det är i dag inte heller möjligt att överlåta bidragsfördelningen, eftersom det i dag inte finns någon samorganisation mellan ungdomsorganisationerna. Vi har i dag LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Det har slagit fast att man endast skall ägna sig åt nordiskt och internationellt ungdomssamarbete. Man har diskuterat en nationell funktion och därmed möjligheten att fördela statsbidragen själv. Men den tanken har inte fått något stöd. Vi vill inte att staten skall diktera ungdomsorganisationernas arbetsuppgifter, som moderaterna tycks föreslå. Jag yrkar avslag på reservation 4. Till sist några ord om reservation 1, som samtliga borgerliga partier ställer sig bakom, något som förvånar mig mycket. Utskottets majoritet har betonat att det är värdefullt att regeringen redogör för ungdomens situation i dag och aktuella åtgärder inriktade på ungdomar. Utskottets majoritet har uttryckt sin tillfredsställelse med att ett omfattande samarbete mellan departementen om ungdomsfrågor kommit till stånd, för då skapas ju förutsättningar för en effektivare samordning av samhällets insatser för ungdom. Detta samt de 100 punkter till åtgärder för Sveriges ungdom som föreslås i propositionen och som bilagts betänkandet har de borgerliga reserverat sig 5 mot. Det förvånar mig mycket att de borgerliga inte kan ställa sig bakom regeringens ambitioner att ge ungdomsfrågorna en mer framskjuten position i den politiska debatten. Vi socialdemokrater står bakom en målmedveten samhällelig satsning på våra barn och ungdomar. Detta kommer till uttryck bl.a. genom regeringens s.k. 100-punktsprogram för Sveriges ungdom, vilket bifogats betänkandet. Genom sin reservation har de borgerliga partierna medvetet, eller omedvetet, avslöjat sin oenighet och sin nakenhet när det gäller viljan att satsa på Sveriges ungdom. Detta är i och för sig inte förvånansvärt med tanke på det stundande valet. Sanningen är ju den att de borgerliga partierna är mer splittrade än någonsin i utbildningspolitiken, bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. När det gäller fritidsfrågorna går moderaterna i spetsen för kraftiga nedskärningar. Vi vet att på alla dessa områden är det ungdomen som drabbats hårdast.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

Herr talman! Hur Berit Oscarsson kan få reservation 1 att vara ett uttryck för borgerlig splittring har jag svårt att förstå. Jag skulle vilja säga något om statens ungdomsråd. Riksrevisionsverket har gjort en utredning bl.a. på grund av att Sveriges modellflygarförbund har lurat statens ungdomsråd. Man har angivit felaktigt antal sammankomster, felaktig åldersfördelning bland medlemmarna osv.

Man behöver på inget sätt sätta den politiska hemvisten hos styrelsen i tvivelsmål. Det är en klar markering med en nästan total socialdemokratisk sammansättning — jag är medveten om att det finns en moderat i styrelsen. Nu vill regeringen och utskottsmajoriteten att man skall vidga statens ungdomsråds möjligheter att agera. Utskottsmajoriteten skriver: ”Det ankommer på ungdomsrådet att — — — föreslå regeringen närmare bestämmelser för stödets fördelning. Prövningen av vilken organisation som skall erhålla bidrag bör i fortsättningen göras av ungdomsrådet.” Underförstått inte av riksdagen. Nej, då kan man ju klara även Sveriges modellflygarförbund, som fortfarande får bidrag trots att det visat sig att det har varit falsarier som uppgått till ca 1,7 milj.kr. Vi tror inte på den här typen av organisation för fördelning av stödet till statens ungdomsråd. Från socialdemokraternas sida förtiger man de missförhållanden som har funnits och som fortfarande finns. Med regeringens agerande i bakgrunden tycker man att allting är allright. Man har inte heller definierat vad en ungdomsorganisation egentligen är. Vi har från moderaternas sida sagt att det är utomordentligt viktigt att man satsar på ledarutbildning. Därför har vi av den besparing som vi föreslagit velat anslå 2 miljoner till ledarutbildning. Berit Oscarsson har inte kommenterat vårt förslag om att man som ungdom skall räkna personer upp till 21 års ålder. Jag yrkar igen bifall till de reservationer där moderata namn finns med.

Herr talman! Först några ord om reservation 7. Berit Oscarsson säger här att man har räknat upp bidragen till ungdomsorganisationerna mycket frikostigt. Från statens ungdomsråds sida säger man att en kombination av minskat antal medlemmar och en för låg uppräkning har åstadkommit den situationen att stödet nu, med penningvärdeförsämring iakttagen, skulle behöva räknas upp med 90 miljoner. Jag vill dela Berit Oscarssons beklagan att regeringspartiet inte har de 10 miljoner som vi föreslår, varför man inte kan bifalla vårt förslag. Jag beklagar också att vi inte har de 90 miljoner som ungdomsrådet skulle behöva. Men vi har försökt att göra någonting åt situationen för att komma i balans så fort som det är möjligt. Berit Oscarsson har en något underlig argumentation när det gäller reservation 1. Hon tar den som ett angrepp på regeringens vilja att lägga fram förslag till förbättringar för ungdomar. Det är inte alls detta det handlar om. Om man läser reservationen får man klart för sig att det är fråga om olika åtgärder som behandlas av olika utskott. Jag kan direkt påpeka två saker där det inte alls finns samstämmighet om åtgärdernas förträfflighet. Det ena är punkt 25 om att förslag till ett reformerat studiemedelssystem kommer att läggas fram. Där är vi oeniga, eftersom centern har förslag om att studielön skall införas. Vi kan också ta punkt 56, som kulturutskottet snart kommer att färdigbehandla. Den gäller att förbättra folkrörelsernas möjligheter att skaffa inkomster genom lotterier och bingo. Vi är djupt oeniga om förträffligheten i det förslaget, som regeringen har lagt fram. Från centern vill vi gå mycket längre. Det är då svårt att skicka med ett sådant här 100-punktsprogram och helt instämma i att det handlar om åtgärder som är mycket bra för ungdomarna.

Herr talman! Som sagts tidigare har regeringen i årets budgetproposition presenterat ett samlat program för Sveriges ungdom. Det är bra. Det har vi faktiskt efterlyst från vpk:s sida i en följd av år. Men samtidigt tvingas vi konstatera att programmet är helt otillräckligt. De mål som regeringen själv har satt upp för programmet — ungdomars möjlighet till god utbildning, meningsfullt arbete, egen bostad osv. — har knappast sin motsvarighet i de små och begränsade åtgärder som föreslås. Vi menar att ett samlat grepp över ungdomsfrågorna rimligen måste innebära kraftfulla åtgärder som löser ungdomarnas problem. Det finns fortfarande i dag 24 000 öppet arbetslösa ungdomar under 25 år. Dessutom sysselsätts 18 000 ungdomar i ungdomslag och enligt propositio kommer de ungdomar som är med i AMU-utbildning, ungdomar i olika kommunala uppföljningsprogram och de tusentals ungdomar som förtidspensioneras trots att många av dem både vill och kan arbeta. Man kan också konstatera att lönerna för ungdomarna har sjunkit. Under 1980-talet har medelinkomsten för 18-19-åringar sjunkit med 30 96 och för 20-24-åringar med 15 96. Samtidigt kan man konstatera att det i dag finns 138 000 ungdomar som söker bostad i 180 av landets kommuner som i och för sig redovisar stor bostadsbrist. Dessa avgörande problem som ungdomarna har i dag tas inte alls upp det förslag som regeringen har lagt fram beträffande ungdomar.
Herr talman! Låt mig göra en kommentar till reservation 1, där det fortfarande förvånar mig att man har reserverat sig. Det är ju viktigt att vi kan tydliggöra de satsningar som görs på ungdomen från regeringens sida. Det handlar om ett uppskattat dokument för de ledare och andra som sysslar med barnoch ungdomsverksamhet. Det är pedagogiskt riktigt att få de vitt skilda områdena samlade, och det är angeläget att medel avsätts. Det är också mycket angeläget att vi kan se att det finns en samordning mellan de olika departement som handhar ungdomsfrågor och de olika ministrar som har hand om de olika områdena. Just det samlade greppet och 100-punktsprogrammet mottogs med uppskattning på den konferens som hölls i Oslo för någon vecka sedan, där Europarådets ungdomsministrar deltog. Dokumentet rönte stor uppmärksamhet — så stor uppmärksamhet att det har översatts till flera språk. Man tyckte att detta var en idé som kunde vara värd att prövas på andra håll. Av de hundra punkter som finns med har åtgärder genomförts eller påbörjats beträffande 90 punkter. Övriga punkter är under bearbetning. Till dem som arbetar med barnoch ungdomsfrågor inom de olika områdena kan vi alltså säga att det inte bara handlar om en redovisning utan att det också gäller någonting som kommer att genomföras och som har genomförts. Jag har fortfarande svårt att se vad det är man reserverar sig mot mer än att man skulle vara så oenig att man helt enkelt inte kan ställa sig bakom dokumentet. Till Ingrid Sundberg: Visst berörde jag sänkningen till 21 år. Det är ändå 10 milj.kr. mindre till barnoch ungdomsorganisationerna, och det är 820 000 kr. mindre till de politiska ungdomsorganisationerna. Dessutom har moderata samlingspartiet föreslagit neddragningar på kulturområdet på ungefär 60 milj.kr. Tillsammans kommer detta att beröra barnoch ungdomsverksamheten både centralt, regionalt och lokalt. Moderaternas politik är en försämring för dagens ungdom.
Herr talman! Det är ganska naturligt att en socialdemokrat tycker att vår politik — vilket område det än gäller — innebär en försämring. Beträffande statens ungdomsråd är vår principiella inställning att ungdomsverksamheten inte — allra minst i den utsträckning som föreslås i majoritetsskrivningen — skall vara styrd av samhället. Jag vill erinra Berit Oscarsson om vad som skrivs i reservation 1: ”Det är betydelsefullt att aktiva insatser görs för ungdomen på olika samhällsområden. Utskottet lämnar utan erinran vad som anförts i propositionen i denna del.” De hundra punkterna kommer Jan Hyttring att beröra ytterligare. Den styrning som socialdemkraterna vill ha tycker jag i år blir ännu mer märkbar i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning. Det må vara självklart, som jag sade, att socialdemokraterna inte stöder vår uppfattning, men vi tycker att den är riktig, och vi kommer att kämpa för den. Och jag kan garantera Berit Oscarsson att ungdomarna under en moderat regering inte skulle få det sämre.
Herr talman! Berit Oscarsson säger att regeringens 100-punktsprogram har blivit uppmärksammat och rönt uppskattning. Det är faktiskt på tiden att det kommer ett förslag från ungdomsministern, för det har under flera år framförts kritik mot att det har gjorts mycket litet från det hållet. Berit Oscarsson kan fortfarande inte fatta vad som står i reservation 1, men det är bara att läsa innantill. Enligt vårt sätt att se går det inte att skicka med en sådan här lista för godkännande av två skäl. Det ena är att listan inte är färdigbehandlad i de olika utskotten och av riksdagen. Det andra är att det föreligger oenighet på flera punkter. Att regeringen har gjort ett 100-punktsprogram är väl bra. Men låt det då vara ett 100-punktsprogram och blanda inte in det i det här utskottsbetänkandet — det är det enda vi begär, och det har vi talat om i reservationen.
Herr talman! Det allra största problem som ungdomarna har i dag gäller bostadsbristen. Att inte ha en fast punkt i tillvaron, att tvingas flytta runt hos kompisar med sina saker i resväskor och plastkassar, att aldrig ha en egen vrå dit man kan dra sig undan och veta att man får leva så i månader eller kanske år, det är en verklighet som många ungdomar upplever i dag. 92 000 av de bostadssökande ungdomarna i åldern 18—24 år saknar egen bostad. Vad säger nu regeringen om detta i det aktuella förslaget? Jo, man säger att fler kommuner ”borde” inrätta ungdomsbostadsförmedlingar. Man avser att komma åt kontoriseringen av lägenheter och få loss övernattningsoch representationslägenheter genom att påpeka att det är ”angeläget” att företag och organisationer bygger lägenhetshotell. Vi anser att om man vill hjälpa ungdomarna med de stora problem som de har med bostadsbristen och om man vill komma med radikala åtgärder för att förbättra ungdomarnas situation, då krävs det andra och kraftfullare åtgärder än hänvisningar till att kommuner ”borde” och till sådant som är ”angeläget”.
Herr talman! Jag är glad över att Ingrid Sundberg säger att det är värt att satsa på ungdomar. Detta skall vi komma ihåg vid den kommande Ingrid Sundberg berörde emellertid inte de neddragningar som det ändå handlar om i de förslag som moderaterna lägger fram. Man föreslår att neddragningar skall göras med nästan 11 milj.kr. Det är fråga om ytterligare neddragningar av medel på det kulturella området, vilka också berör barn och ungdomar samt barnoch ungdomsorganisationerna. Moderata samlingspartiet föreslår dessutom kraftiga nedskärningar när det gäller stödet till kommunernas verksamhet, vilka naturligtvis också berör barnoch ungdomsorganisationerna. Vi har ju ändå haft en utredning som har sett över arbetsuppgifterna för statens ungdomsråd. Därvid har man ju slagit fast att statens ungdomsråd har en myndighetsfunktion. Därigenom har vi blivit tydligare när det gäller den uppgift som ungdomsråd skall ha i framtiden. Här gäller det att vi nu stöder statens ungdomsråd och inte, som moderaterna, ifrågasätter dess verksamhet. Det finns all anledning för oss att se till att vi får ett starkt statens ungdomsråd som företräder barnoch ungdomsorganisationerna i vårt land.

Herr talman! Det är värdefullt att regeringen har lagt fram detta 100-punktsprogram, även om vi i folkpartiet inte instämmer i alla dess punkter. Vi kan emellertid rakt inte förstå vad detta program har i det här betänkandet att göra. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Sedan till en helt annan fråga, och det gäller de anslag som staten ger till våra ungdomsorganisationer. Av dem som är inskrivna vid landets högskolor är faktiskt mindre än hälften yngre än 25 år. Och det är ju bara de som är under 25 år som man får bidrag för. Medelåldern bland studentförbundens medlemmar är betydligt högre än 25 år. Utskottsmajoriteten säger visserligen att regeringen avser att uppdra åt ungdomsrådet att lämna nya förslag beträffande stödet till ungdomsorganisationerna. Men detta ändrar inte på det förhållandet att studentorganisationerna faktiskt är att betrakta som vuxenorganisationer. Vi vill därför att anslaget skall flyttas från jordbruksdepartementet till civildepartementet, så att studentförbunden kan söka bidrag på precis samma villkor som kvinnoförbunden. Mot detta kan man invända att villkoren för anslag enligt den modell som gäller för kvinnoförbunden är mindre gynnsamma än dem som gäller för ungdomsförbunden. Men det måste väl ändå vara bättre att få ett kanske mindre bidrag än att inte få några bidrag alls. Jag yrkar alltså bifall till reservation 8.
Herr talman! Jag delar åsikten att det är svårt att förstå varför förslaget om stöd till studentorganisationer finns med här. Men det finns ju en studentorganisation som i dag betraktas som en ungdomsorganisation och får stöd enligt de villkor som gäller för ungdomsorganisationer. Statens ungdomsråd har nu fått i uppgift att utarbeta förslag till regler och Prot. 1987/88:118 disposition beträffande stöd till ungdomsorganisationer. Detta arbete vidrör 10 maj 1988 i viss mån den fråga som här tas upp. Dessutom tar den folkrörelseutredning som för närvarande pågår också upp stödet till organisationer över huvud taget. Detta är anledningen till att vi har avstyrkt motionen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.